Herr talman! Låt mig allra först säga några ord till Olof Johansson i den dialog om Europapolitiken som av allt att döma pågår. Jag har litet svårt att förstå vad han egentligen menar. Centern, miljöpartiet och vänsterpartiet har ju här i denna riksdag motionerat om att utesluta medlemskap, så när Olof Johansson nu moraliserar över att man diskuterar medlemskap moraliserar han och fördömer dem som säger ja. Men själv medverkar han till att det ställs krav på att det skall sägas nej. Och läser man debattspalterna i tidningarna runt om i landet, så finner man att det är små grön män som skriver långa nejartiklar i alla landsbygdsorgan. Olof Johansson har ett sätt att visa att han menar allvar, och det är att se till att centerstämmorna inte tar ställning mot medlemskap i EG. Då är jag beredd att säga att jag förstår vad han menar, inte dessförinnan. Så till statsministern. På en punkt har han rätt. Fotboll är inte min bästa gren. Å andra sidan verkar det inte vara hans bästa gren heller. De lag som spelade i går var socialdemokraterna mot, har jag förstått, en något udda kombination av moderater, centerpartister och vänsterpartister. Och så mycket begriper jag — att det inte var någon vidare vinnande kombination. Vad statsministern hade att säga om regeringskrisen, då ju socialdemokraterna ville införa öststatspolitik i Sverige, var ju fel. Det var socialdemokraterna som blockerade nyval. Vad vi fick i övrigt var de gamla stenkakorna, litet raspiga — sedvanliga varningar för de farliga moderaterna, sedvanliga varningar för förändringar. Det var den stora defensiven — allting är bra som det är. Men så är det ju faktiskt inte. Jag gör inte anspråk på att försöka få Ingvar Carlsson att förstå vad de moderata framtids idéerna är. Men låt mig göra ett försök för andra. Vi vill stärka den lilla världen.

Det är alltså detta som det handlar om, att vidga den lilla världen, att göra familjerna, individerna, de små nära gemenskaperna, starkare. Detta fordrar också, när det gäller den stora värld som politiker här i riksdagen fattar beslut om, att vi fattar beslut om mera valfrihet och mera konkurrens, som gör det lättare för familjerna och medborgarna att välja själva och forma sin värld efter sina egna drömmar. Vi skall inte formas av några politikers drömmar, vi skall själva kunna bygga vår framtid. Det är detta som är den fina, nya drömmen om ett samhälle där inte allting är politik. Det står i det socialdemokratiska partiprogrammet att alltmer av människornas behov skall tillgodoses genom kollektiva insatser. Det är för mig ingen dröm, det är en mardröm — ett totalpolitiserat samhälle där familjerna inte har friheten, där individerna regleras, där allting görs beroende av kommittéer, beslut och politisering. Det är den utvecklingen som har rasat samman med socialismens sammanbrott över hela världen. Det är den vi måste bryta med även i Sverige — det kommer också en vacker dag svensk socialdemokrati att inse. Så till sysselsättningen. Ingvar Carlsson citerar ur det moderata framtidsprogrammet med den teknik som är närmast Göbbelskt oärlig till sin dignitet. Här handlar det ju om att skapa förutsättningar för att jobben skall vara kvar i Sverige. Det som sker nu är att genom höga skatter, genom höga räntor — de är klart högre i Sverige än i övriga Europa, och klart högre än vad de var i Sverige för ett år sedan — och genom oklarhet om energipolitiken och om Europapolitiken, drivs framtidens jobb ut ur Sverige. Ingvar Carlsson talar om övriga länder i Europa. Han kan tala om vad som har hänt i det socialiststyrda Spanien eller vad socialisterna ställde till i Grekland. Men låt oss tala om Kramfors och Kristinehamn, för det som har hänt där är bara början. 20 000—25 000 industrijobb kommer att försvinna i år. Det kommer att bli fler nästa år. Och det är socialdemokratisk politik som bär ansvaret. Om Ingvar Carlsson inte tror på mig — det gör han säkert inte, och även om han skulle göra det vågar han inte säga det — så borde han i alla fall tro på LO. LO säger att er politik nu leder till en öppen arbetslöshet i storleksordningen 5 procentenheter. Och i det manus till Ingvar Carlssons tal som delats ut, räknar han själv upp grupper som är utslagna från arbetsmarknaden och som sammanlagt uppgår till 10—15 96 av arbetskraften. Det är tal som borde oroa. Det finns ingen anledning att vara förnöjd inför utvecklingen i Sverige, eller vara likgiltig inför kraven på förändringar. Vi står inför hårda tider på grund av misslyckandet för den tredje vägens ekonomiska politik. Det blir arbetslöshet, det blir sannerligen ingen dans på rosor. Och det är socialdemokraterna som i sitt motstånd mot alla förändringar och i sin oförmåga att tänka nytt bär ansvaret för den svenska krisen.

Herr talman! Det hedrar Lars Werner att han funderat på det här med namnbytet och ideologin under de senaste 25 åren. Det är dock uppenbart att det har gått revolutionerande snabbt under det senaste året — precis då man har börjat tänka i samma banor i de tidigare kommunistdiktaturerna i Östeuropa. Så sent som 1987 antog kommunisterna ett nytt program, där det bl.a. heter: ”Socialismen som ekonomi uppvisar storslagna resultat när det gäller att resa länder ur underutveckling och fattigdom, och omskapa dem till industrialiserade välfärdsstater. Den socialistiska samhällsomvandlingen har frigjort folkliga krafter och därigenom kunnat förverkliga en framgångsrik ekonomisk, social och kulturell utveckling” — osv., osv. I 24 år upprepade man precis samma sanning, utan att komma fram till någon slutsats. Det krävdes glasnost, perestrojka och revolution i östeuro peiska stater för att Lars Werner skulle avslöja sina tvivel, som han tydligen har haft under alla dessa 25 år. Ordet kommandoekonomi har Lars Werner över huvud taget inte uttalat i den här kammaren förrän under de allra senaste månaderna. Men det är bra om insikten kommer, även om den kommer sent. Olof Johansson säger ja till det nya Europa, och det är väl förstås så att han välkomnar den utveckling mot demokrati som nu sker i Östeuropa. Det är knappast överraskande, och jag tror att alla i den här kammaren lätt kan instämma i detta. Men frågan är: Vad vill centern när det gäller Sveriges relationer till EG? Låt vara att centern ser en del komplikationer, en del hinder. Men vad skulle ni önska om det blev precis som ni ville? Vore Sverige då medlem av EG före sekelskiftet, eller stod vi utanför? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Olof Johansson hade noterat att cirkus hade undantagits från beskattning i skattereformen. Jag vill tala om att det sker bara i ödmjuk respekt för centerns egen skattepolitik. Claes Roxbergh hade en vision av Europa, visionen av ytterligare ett organ. Efter att ha räknat upp ett stort antal organ som finns i Europa — EG, EFTA, ECE, Europarådet, ESK och ett antal andra organ — sade Claes Roxbergh: Nej det här räcker inte, vi behöver ett organ till. Och sedan använde han fem minuter för att argumentera för att vi behöver ett organ till. Låt mig gärna svara på Claes Roxberghs fråga. Jag tycker att antalet organ räcker. Problemet i Europa är inte att det finns för få samarbetsorgan, utan möjligen att det finns för många. Jag kan inte förstå den här inställningen som miljöpartister och en del andra har, att alla andra organ än EG av någon anledning är så bra. EG gillar man inte, EG är en olycka, men alla andra organ är bra, dem skall vi satsa på, inkl. detta nya organ som Claes Roxbergh nu vill skapa. För min del är det alldeles uppenbart att EG är det mest framgångsrika av de europeiska samarbetsorganen, och att inte minst detta är ett starkt skäl för att vi skall välkomna en utvidgning av EG och så småningom ett svenskt medlemskap i EG. Statsministern talade engagerat om miljöproblemen i slutet av sitt anförande. Det är utmärkt. Det finns stor enighet här i kammaren om de radikala miljöpolitiska åtgärder som krävs framöver. Men det finns en konflikt mellan statsministerns tal om en radikal miljöpolitik och den energipolitik som statsministern och regeringen nu vill föra och som bl.a. innebär att vi skulle öka utsläppen av alla möjliga föroreningar, inkl. koldioxiden. Det är innebörden av den politik som regeringen föreslår, och det är därför jag tycker att det är så allvarligt när man nu för ett samtal med centerpartiet om en energipolitik som uppenbarligen syftar till att lätta på koldioxidtaket och få utrymme för att föra en mer miljöförstörande miljöpolitik. Statsministern tog också upp den offentliga sektorn och underströk socialdemokraternas stora ambitioner på det området. Låt mig först konstatera att den modell som man nu kommer att pröva i Dalarna och som är utomordentligt intressant är på väg att prövas i Bohuslandstinget, som är ett borgerligt styrt landsting, och det är därifrån som idén på landstingsplanet kommer. Den är för övrigt inskriven i folkpartiets sjukvårdspolitiska program från 1987 och importerad från USA. Ingvar Carlsson brukar inte alltid tala väl om välfärden i USA, men det här är en intressant modell där idén faktiskt har importerats till Sverige därifrån. Sedan var det barnomsorgen, där Ingvar Carlsson säger att socialdemokraterna vill se till att vi får full behovstäckning. Utmärkt! Om detta var socialdemokrater och folkpartister överens i riksdagen 1985, men det stora problemet är ju att regeringen har misslyckats att nå det målet. Det blir ingen full behovstäckning, inte vid ingången till 1991 och inte vid utgången av 1991, och skälet till detta är att socialdemokraterna hela tiden har gjort motstånd mot alternativ. Från början uteslöt man allt utom kommunala dagis. Så småningom, motvilligt, gick man med på att tillåta föräldrakooperativ och frikyrkor, och kanske kommer det nu ett förslag om personalkooperativ. Men ingen gång har socialdemokraterna varit entusiastiska över att det på detta sätt skapas möjligheter till mångfald, valfrihet och konkurrens, utan de har hela tiden ställt upp motvilligt, under galgen, därför att man inte klarar de uppgifter som man har åtagit sig. Vad hjälper det att uttala stolta paroller om full behovstäckning, när man sedan inte är beredd till de politiska åtgärder som krävs för att nå målet? Det gör att Ingvar Carlssons löften i dag inte framstår som särskilt trovärdiga.

Fru talman! Carl Bildt vände sig till visst håll, och jag skall gärna svara. Han kräver egentligen att vi skall lägga locket på vår demokratiska partiopinion. Det kräver jag inte av Carl Bildt och hans parti — det skulle vara mig helt fjärran — och inte av Bengt Westerberg heller för den delen. Men jag tycker att man skall hålla sig till de överenskommelser som vi har träffat här i riksdagen, och sedan får vi en öppen debatt om Europas framtid. I övrigt vill jag hänvisa herrarna till en 30 sidor lång motion om ett öppet Europa som vi har väckt i början av det här året. Ta gärna litet tid för att läsa den. Det kan ni behöva. Det har talats om energiöverläggningarna, och Westerberg vet redan hur de kommer att sluta. Om jag vore lika säker, skulle jag vara glad. Några förhandlingar har nämligen inte påbörjats. Men låt mig säga en sak med anledning av påståendet att det är alldeles uppenbart att vi syftar till en sämre miljö — det var vad vi fick höra av föregående talare. Jag förutsätter naturligtvis att partier som inte vill avveckla kärnkraften försöker hitta lösningar på transporterna över Öresund som inte ökar problemet med koldioxidutsläppen, koncentrationen. Vi får väl se hur moderaterna och folkpartiet kommer att ställa sig, om det nu blir ett förslag till riksdagen och man kan komma överens med Danmark i den frågan. Dessutom finns det anledning att kommentera det envisa talet om förtida avveckling av kärnkraften. I förhållande till Tjernobyl är allting för sent. Det är cynism att tala om förtida avveckling när det gäller den energikällan. Låt mig så gå in något på den ekonomiska politiken och skatterna. Jag läste en intervju med statsministern som gjordes av Dieter Strand i Aftonbladet. Där säger Ingvar Carlsson att han hade större majoritet i sin riksdagsgrupp än Bengt Westerberg i sin. Jag vet inte om det gäller både skattereformen och den ekonomiska politiken, men det säger ju inte mycket om majoritetens storlek i den här kammaren. Man kan fråga sig: Finns det en majoritet över huvud taget här i riksdagen för det vi skall besluta om när det gäller ekonomisk politik och skatter, mot bakgrund av de splittrade partiopinionerna, om det vore fri röstning? Det är då bara Ingvar Carlssons och Bengt Westerbergs dressyr som gör att det kanske blir majoritet här i kammaren för de överenskommelser som träffats, och jag förstår ännu bättre varför ni momsbefriar cirkuskonsten. Det är inte ett särintresse utan ett egetintresse. Det har utvecklats en debatt här mellan moderaterna och socialdemokraterna om att moderaterna vill ersätta välfärdssamhället med välgörenhetssamhället. Men det finns ju en annan pool i det här sammanhanget, och det är en skattereform som gör, vilket ni själva erkänner, människor mera beroende av bidrag från staten än de var tidigare, för att helheten fördelningspolitiskt skall hänga ihop. Det är faktiskt skattereformens innebörd: det fordras ökade barnbidrag och ökade bostadsbidrag. Den står inte på egna ben, och det är den andra motpolen. Jag tycker att det är viktigt att man försöker att ta ut skatten på ett sådant sätt att man undviker den sortens beroenden. Vi har inte tänkt återgå till något välgörenhetssamhälle, utan vi kräver en solidarisk fördelning, dvs. skatter skall tas ut efter bärkraft. Skattereformen utmanar så många särintressen, sade Bengt Westerberg. Det är intressant vad marknaden tycker, sade han vidare, och så hänvisade han till att räntan har sjunkit. Men han glömde naturligtvis tala om att den gick upp dessförinnan, att det finns en bit att hämta tillbaka. En annan sak som är minst lika viktig för framtidens möjligheter till kostnadsnedväxling, som ju var ett av huvudsyftena med skattereformen, är att människor upplever fördelningen i vårt samhälle som rättvis. I annat fall kommer omedelbart kompensationskraven, det har vi hört och sett från arbetsmarknaden. Där har man inte hållit tillbaka sina lönekrav på grund av skatteuppgörelsen, därför att stora grupper upplever den som fördelningspolitiskt orättvis. Sedan kan ni hänvisa på olika håll till den närstående finansmarknaden hur mycket som helst, till sist är det arbetsmarknaden och de konkreta avtal som sluts där som avgör om skattereformen kommer att fungera eller ej.

Fru talman! Det är fullständigt fel, statsministern, att vi inte skulle finansiera vårt förslag till skattereform. I själva verket har vi ett förslag som är 6 miljarder kronor bättre än socialdemokraternas och folkpartiets förslag. Detta beror på att vi inte tror på några dimhöljda dynamiska effekter. Vi finansierar vårt förslag fullt ut. Sedan till Bengt Westerberg och EG. Som jag sade finns det flera organisationer, Europarådet m.fl., men meningen med vårt förslag var ju att vi skulle försöka sätta det hela under en hatt och få ett alternativt Europasamarbete på demokratiska villkor för alla länder i Europa. EG innebär inte detta. Den haltande demokratin inom Gemenskapen har ofta beskrivits som det demokratiska underskottet. Det finns en demokratibrist inom EG i dag. I EGs vitbok, 8 §, kan man läsa att målsättningen är ett genomförande av den inre marknaden. Det finns, heter det, tre aspekter: ”1.

Det är detta som vi får med oss i EG. Med andra ord: Det handlar om att skapa ett imperium där makten överförs från demokratiskt valda folkföreträdare till storföretagens marknadsplanerare, från öppna debatter i offentliga parlament till dolda uppgörelser i slutna rum. I stället för den representativa demokratin med dess brister kommer inte närdemokrati utan snarare nolldemokrati. Vi kan slå fast att EG steg för steg allt starkare utvecklas i överstatlig riktning, allt fler beslut kommer att överföras från enskilda EG-stater. Inga beslutsområden kommer i längden att hållas helt utanför EG, inte heller försvarspolitiken. Vi vet att EG präglas av extremt marknadsliberala värderingar, där allt annat kommer i andra hand, efter det att kapitalets makthavare själva har fattat de viktiga besluten. I EG avgörs många frågor av jurister i EG-domstolen, frågor som i Sverige betraktas som politiska. Några nya EG-medlemmar kommer inte att beviljas inträde förrän den politiska unionen är någorlunda färdigbyggd. Helt likaberättigade inom EG kan bara EG-medlemmar bli. De som icke är medlemmar kan få medverka i en del av EGs verksamhet i den mån de anpassar sig till EG-regler eller om de när det gäller vissa utbildningsoch forskningsprogram betalar för sig. I det avseendet är Bengt Westerberg och Carl Bildt helt konsekventa när de kräver medlemskap. Det ger i och för sig ett större inflytande, även om vi menar att det inte ger ett tillräckligt inflytande. Även det inflytande som då skulle komma i fråga skulle leda till att det här landet minskade sin demokratiska bestämmanderätt. Vad har Bengt Westerberg egentligen emot våra förslag? Det är ingen annan än Bengt Westerberg som har berört saken. Vi skulle kunna skapa en samarbetsorganisation, där alla länder i världsdelen Europa skulle kunna var med. T.ex. Turkiet skulle kunna vara med, liksom de sovjetiska delrepublikerna, alltså även de baltiska staterna. Vi skulle kunna skapa ett miljösamarbete som sträckte sig betydligt längre än dit EG inom överskådlig framtid kommer att sträcka sig. Länderna skulle kunna delta i detta samarbete som likaberättigade parter. Regionerna skulle få ett annat inflytande. Det är detta som är meningen med vårt förslag. Jag skulle vilja fråga Ingvar Carlsson och övriga som inte har berört den här saken: Hur ställer ni er till tanken på en alleuropeisk samarbetskonferens, då målet är det som jag har angivit? Det skulle kunna vara en demokratisk början för hela Europa.

Fru talman! Det är förvisso sant att jag har uttalat mig kritiskt om vpk, även tidigare i dag. Men jag är inte ensam. Jörn Svensson sade häromdagen följande: Vad vpk har blivit är just ett missnöjesparti, säg gärna om man vill spetsa till det ett Glistrup-parti. Det skall tillgodose alla. Det skall ges mer pengar åt småbönderna och mer åt storbönderna, mer pengar åt storstaden och mer åt glesbygden. Partiet är liksom både höger och vänster på en gång. Nu är förvisso Jörn Svensson, såvitt jag förstår, inte någon nära vän till Lars Werner, men alldeles fel har faktiskt inte Jörn Svensson på den här punkten. Det är bra om det nya vänsterpartiet visar ett annat ansvar. Å andra sidan är naturligtvis detta nya parti misstänkt likt det gamla. Vi känner igen samma partiledare och samma riksdagsledamöter. Därför hyser jag fortfarande en försiktig skepsis till nyordningen. Till Bengt Westerberg vill jag säga att det är riktigt att vi inte har nått full behovstäckning, att vi tyvärr inte i dag har och kanske inte heller 1991 kommer att kunna få alla de platser i barnomsorgen som skulle vara önskvärda. Men vi har faktiskt byggt mer än 100 000 nya platser sedan 1982. Det är inget dåligt resultat. Vi har problem på personalsidan, men när vi förra året ville göra något åt detta i Storstockholmsområdet röstades detta faktiskt ned. Jag konstaterar att vi i socialdemokratiskt styrda kommuner har en bättre barnomsorgstäckning än i borgerligt styrda kommuner. Till Olof Johansson vill jag säga att det är riktigt att vi i samband med skattereformen vill höja barnbidragen till över 10 000 kr. per barn. Det är inte ett utslag av bidragstänkande utan en följd av att vi vill satsa på ökad rättvisa för barnfamiljerna. Detta tänker vi också genomdriva därför att vi anser att barnfamiljerna har behov av det. Till miljöpartiet vill jag säga att vi nu skall satsa på en utvärdering av en grön bruttonationalprodukt. Jag hoppas att miljöpartiet upplever det som positivt. Östersjökonferensen är ju litet av en sådan konferens som Claes Roxbergh här efterlyser, och den kommer att äga rum redan i höst på inbjudan av den polska och den svenska regeringen. Så vill jag, fru talman, något ytterligare beröra Carl Bildts inlägg. Moderaterna presenterar här förslag om en minskning av statens inkomster med 50 000 milj.kr. Carl Bildt hade icke ett ord till svar på frågan vilka försämringar för pensionärerna, för de sjuka och gamla, för de handikappade och för barnfamiljerna som detta skulle innebära. När jag citerar följande ur mo deraternas program: ”Full sysselsättning som den har definierats är inte något självändamål, som måste uppnås till vilket pris som helst”, säger Carl Bildt att det är en Göbbelsk oärlighet. Låt mig för moderaternas egen skull säga: Sluta med de här jämförelserna mellan socialdemokraterna och öststatspartier och nu en av de ledande nazistkoryféerna! Sluta med den sortens okvädinsord! De gagnar inte moderaterna, men de skadar politikers anseende över huvud taget. Det står också i denna rapport att varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt försvårar planer och dödar livsprojekt. Låt oss se på de anställda på SAAB i Kramfors och i Kristinehamn. När de nu hotas av arbetslöshet därför att ett privat företag inte har klarat sin uppgift, på vad sätt dödar det deras livsprojekt att vi har en lokaliseringspolitik som kan hjälpa ett nytt företag att komma till platsen eller att vi inte lever i ett land med 8-10 2 arbetslöshet, där de icke hade haft en chans till ett nytt jobb? Tack vare den arbetsmarknadspolitik och den sysselsättningspolitik som vi har bedrivit har de en sådan chans. På vad sätt dödar det de handikappades livsprojekt när de får färdtjänst? Eller på vad sätt förstörs livsprojekt när sjöar och skogar klaras tack vare att vi reglerar industrins utsläpp eller när de gamla får pensioner och bostadstillägg? Det är ju detta som det handlar om. Om detta hade Carl Bildt inte ett ord att säga! För att Carl Bildt inte skall kunna säga att det bara är så att socialdemokratin vränger till det vill jag citera Affärsvärlden, som inte precis är något socialdemokratiskt propagandaorgan. Tidningen framhåller att detta program är ett praktfullt pekoral. Man finner det anmärkningsvärt att det näst största partiet publicerar ett aktstycke av denna kvalitet. Man skriver också att man på det ekonomiska området har hittat några verkliga grodor. Man säger att de naiva förutsägelserna och greppet i framställningen påminner om marxismen, och det är väl nästan det värsta för Carl Bildt: moderaterna har presterat ett aktstycke som påminner läsarna om marxismen i dess sämsta bemärkelse. Detta var alltså hämtat ur Affärsvärlden — men också den är väl Göbbelskt oärlig enligt Carl Bildts terminologi. Låt mig så, fru talman, använda de sista minuterna av min taletid åt EG. Riksdagens fyra partier har gemensamt uttalat att medlemskap i EG inte är aktuellt i de förhandlingar som nu pågår med sikte på den 1 januari 1993. Ändå har Carl Bildt och sedan Bengt Westerberg aktualiserat frågan om medlemskap. Jag anser att detta är dålig förhandlingsstrategi, så dålig att Olof Johansson t.o.m. anklagar Carl Bildt och Bengt Westerberg för att medvetet sabotera det EES-fördraget mellan EFTA och EG. Det är möjligt att det är riktigt när det gäller Carl Bildt. Jag tror det faktiskt inte när det gäller Bengt Westerberg — i det fallet är det nog mera opinionsundersökningar som har spelat en roll. När Carl Bildt nu i stället för att kalla centern ”visst håll” har övergått till ordbruket ”små gröna män” är det ett steg i riktning mot Olof Johansson. Nu börjar Carl Bildt närma sig verkligheten. Lika besvärligt är det naturligtvis om denna debatt skapar en oklarhet om neutralitetspolitiken. Bildt har i dag sagt att jag har stängt dörren, Westerberg har sagt att jag öppnat dörren. Sanningen är den att jag har redovisat villkoren för svenskt medlemskap, just för att neutralitetspolitiken inte skall belastas och för att det inte skall skapas någon oklarhet kring den. Det finns två vägar till svenskt medlemskap. Den första är att krigsriskerna i Europa försvinner och att därmed själva grundvalen för neutralitetspolitiken inte längre existerar. Den andra är att EG väljer att inte samordna sin utrikesoch försvarspolitik.

Den underliggande förutsättningen för hans kritik av min artikel är juatt det finns ytterligare en väg, som bygger på att man skall kunna bli medlem även om EG samordnar sin utrikesoch försvarspolitik och även om det finns risk för krig i Europa. Det som skett ute i Europa är mycket glädjande, och svensk socialdemokrati kommer att verka för ett Europa i frihet och samarbete. Möjligheter har öppnats som vi inte vågade drömma om för mindre än ett år sedan, men neutralitetspolitiken är inget som vi behöver skämmas för. Den är inte en belastning utan en tillgång i Europa. EFTA-länderna är inte heller några fattiga släktingar från landet, som behöver be om ursäkt för sin existens. Schweiz, Österrike, Island, Finland, Norge och Sverige har en hög levnadsstandard och en låg arbetslöshet. Vi har god social trygghet och en bra miljö. Vi har något att bidra med, och tillsammans med EG kan vi nu ta ett stort steg framåt i det europeiska samarbetet. Skulle vi inte kunna koncentrera oss på detta i nuläget?

Fru talman! Neutraliteten skulle kunna vara och borde vara en tillgång för Sverige i det nya Europa som nu växer fram. Men det som skrämmer mig är att regeringens sätt att hantera neutralitetspolitiken i den inrikespolitiska debatten håller på att göra neutraliteten till en utrikespolitisk belastning för Sverige i våra kontakter med Västeuropa. Det säger jag med visst allvar till statsministern. Den typ av artiklar som han publicerat i Dagens Nyheter häromveckan leder till att man runt om i Europa frågar: Vad sysslar den svenske statsministern med? Vet han inte vad som händer i Europa? Bedriver han bara inrikespolitik, eller är han möjligen intresserad av det som händer i Europa? När han står här och försöker att antyda att en diskussion i Sverige om EG-medlemskap försvårar eller saboterar EES-förhandlingarna, vill jag erinra om att han i morgon reser till Göteborg, där han skall träffa Österrikes förbundskansler Vranitzky och Österrikes utrikesminister Mock. Är hans ord inte bara tomma tunnor och elakt tal i denna kammare, har statsministern en skyldighet att ryta till mot Vranitzky och mot Mock och säga upp EFTA-samarbetet med Österrike. Men det vore fel, för sanningen är den att Österrike har gjort mer för att öppna dörren för Europa och även för Sverige än vad svensk utrikespolitik har gjort. Ni har stannat i er osäkerhet, och ni har virvlat runt i era egna motsägelser därför att ni inte kan formulera en Europapolitik som är långsiktig och värd namnet. Vidare är diskussionen om medlemskap i er 90-talsgrupp saligen bortglömd, och det av mycket goda skäl, för den var inte mycket att hänga i julgranen. Men där drämde ni igen dörren till medlemskap, så att det ljöd ganska högt. I uttalande efter uttalande har statsministern vrängt och vridit i negativ riktning de uppgörelser som vi har gjort här i riksdagen. Jag har många gånger sagt offentligt, och slutet inför utrikesnämnden, att jag inte tror att socialdemokraterna är beredda till ett ärligt samförstånd. Jag har sagt: Vi skall göra ett sista försök. Jag begärde och vi får nu, litet mot statsministerns vilja, men ändå, ett extrasammanträde med utrikesnämnden i slutet av juni. Jag tycker att det vore bra för neutralitetspolitikens trovärdighet, om vi gemensamt kunde definiera den. När statsministern i Dagens Nyheter framför illa underbyggda och hafsigt formulerade spekulationer på den punkten gynnar han icke Sverige, neutralitetspolitiken och det utrikespolitiska samförståndet. Låt mig med anledning av statsministerns uttalande här säga detta med en viss tydlighet. Så till citatkonsten, som är en ädel konst men som fordrar litet av hederlighet. I den moderata framtidsgruppens program står det att långtidsarbetslöshet är oacceptabel. Sedan beskrivs i mening efter mening och stycke efter stycke det elände för människorna som långtidsarbetslösheten är. Men det framhålls också att i en dynamisk ekonomi förändras förutsättningarna, och det innebär att gamla jobb försvinner och nya kommer till, varvid det kan förekomma en korttidsarbetslöshet. Vidare står det: Det stora problemet som vi skall bekämpa är långtidsarbetslösheten, det sociala och det mänskliga elände som denna faktiskt innebär. Av detta gör statsministern att vi förordar ökad arbetslöshet. Det är djupt oärligt. Så skall inte en hederlig debatt bedrivas. Det är likadant när statsministern hanterar siffror. I början av året sade han från denna talarstol att moderaterna försvagar budgeten med 20 miljarder. Det upprepade han gång på gång. Jag sade: Vad är detta för siffror? Jag förstår inte hur ni räknar. Så småningom fick vi till stånd ett sammanträde mellan våra experter och finansdepartementets experter, och där bad finansdepartementets experter i stort sett om ursäkt för dessa beräkningar och siffror, för de var alldeles uppenbart uppåt väggarna. I går presenterade Erik Åsbrink, som sitter här i kammaren, en uppgift om en budgetförsvagning med 47 miljarder. Också det var fel. Det är fråga om flagranta felräkningar. Man kan inte läsa innantill i våra motioner. Detta belopp har statsministern i dag ökat på till 50 miljarder, ett påslag med 3 miljarder på en dag. Var litet aktsam med citaten, siffrorna, argumenten och formuleringarna! Det skulle vara bra på många sätt. Jag tycker att det är synd att vi för denna debatt i en situation där alla vet — det kan man läsa i Affärsvärlden — att det går dåligt för Sverige, men där statsministern och regeringen står så uppenbart handfallna inför detta. Det enda man gjort är att höja momsen. Vi får därigenom dyrare barnkläder och dyrare kranvatten i Sverige, för att nu ta två exempel. Man tror att detta skall hjälpa mot den ekonomiska krisen. Alla ekonomiska siffror och alla prognoser är sämre i dag än förra året, och de kommer att fortsätta att för sämras. Det handlar förvisso — och nu har vi hamnat där, välkommen statsministern i den svenska verkligheten — om Kramfors och om Kristinehamn. Varför går det inte längre att producera dessa komponenter till vår bilindustri i Sverige? Jo, därför att kostnaderna har blivit för höga — ni har drivit upp dem med skatter. Det är därför att vi har en osäkerhet om energipolitiken och om Europapolitiken. Detta leder till att man investerar svenska pengar i andra länder, och det är också orsaken till att andra länders pengar inte söker sig till Sverige. På det sättet dränerar ni Sverige på framtidsjobb och framtidsmöjligheter, genom denna politiska osäkerhet och denna politiska oförmåga. Den fattiga och den tomhänta socialdemokratin kan bara blicka bakåt och missar framtiden.

Fru talman! Får jag först ett ögonblick lägga mig i diskussionen mellan statsministern och Carl Bildt om moderaternas finansiering av skattereformen. Jag delar Carl Bildts uppfattning att de siffror Erik Åsbrink presenterade i går förefaller något överdrivna. I de beräkningar vi har gjort saknas det inte mer än ungefär 15—20 miljarder i moderaternas förslag, men det är illa nog. Därtill kommer ett antal löften för framtiden som är ofinansierade, så summan blir högre än så om man också lägger till dem. Olof Johansson säger att skattereformen bör stå på egna ben och att den inte gör det när man höjer barnbidragen. Vad är det för trams? Inte blir det någon bättre skattereform därför att man t.ex. sänker momsen på mat eller gör någon annan motsvarande åtgärd i stället för att höja barnbidragen. Barnbidragen är och har alltid varit en självklar del av skattesystemet. Det började en gång i världen som barnavdrag men gjordes om till barnbidrag av rättviseskäl. Det är alldeles självklart att höjda barnbidrag kan vara en del i en skattereform. Så till Lars Werner: Visst är det trösterikt att Lars Werner tänker om. Men den senfärdighet och oförmåga att se vad kommunism innebär som Lars Werner demonstrerat under alla år är mycket oroväckande och gör det svårt att se Lars Werner, i varje fall i politiska sammanhang, som annat än en stor bluff, en humbug. Vem skall tro på Lars Werners utfästelser och uttalanden om framtiden när han hittills har demonstrerat en så total oförmåga att bedöma en politisk utveckling? Byt namn, säger Werner. Ja, varför inte? När Werner säger att han inte längre vill låtsas om att han är kommunist, så skall jag gärna framhålla att jag är liberal. När ni tar bort kommunist ur ert partinamn, så varför kan inte vi lägga till liberal — liberala folkpartiet? Vi står gärna för det. Jag är liberal, Lars Werner. Vad är Lars Werner? Är han fortfarande kommunist? Jag ställde frågan till Olof Johansson: Vad vill centern med EG på sikt? Kan vi få veta det? Givet att vi får en sådan utveckling i Europa som vi alla drömmer om, där krig verkar avlägset, där blocken är upplösta — vill centern att Sverige skall bli medlem i EG eller inte? Ingvar Carlsson tog också upp medlemskapsfrågan. Jag vet inte om det var skämt eller oförskämt när han sade att vi skulle vara styrda av opinions undersökningar. Var det ett skämt, så var det ett ovanligt dåligt skämt; var det oförskämt så tycker jag faktiskt att Ingvar Carlsson kan be om ursäkt. Han borde veta bättre än att det är några opinionsundersökningar som styr oss i denna fråga. Vi har en gammal och djup övertygelse när det gäller samarbetet i Europa. Vi bygger självklart våra slutsatser på analys och inre övertygelse, och inte på några opinionsundersökningar. Det kan vara farligt i politiska debatter att döma andra efter sig själv. Vi har i de diskussioner som förts i riksdagen i EG-frågan aldrig kommit överens om att vi inte skall kunna diskutera Sveriges relationer med EG efter årsskiftet 1992—1993, alltså: Vad skall hända när EES-avtalet är i hamn? Överenskommelsen i riksdagen gäller bara grunderna för de förhandlingar som nu pågår. I de förhandlingarna skall medlemskapsfrågan inte aktualiseras. Detta har heller ingen föreslagit — inte Carl Bildt, inte jag, inte någon annan heller. Däremot är det självklart att vi i Sverige, liksom man gör i alla andra länder, måste diskutera vad som skall hända på sikt. Vi kan inte sitta med armarna i kors, opåverkade av den utveckling som sker i Europa. Berlinmuren faller, kommunistdiktaturerna faller, vi får fria val i land efter land. EG börjar diskutera med de tidigare kommunistdiktatoriska staterna, de östeuropeiska staterna. I Ungern, Polen och Tjeckoslovakien kan man tala öppet om EG-medlemskap. Vaclav Havel — som Olof Johansson tidigare talade om — säger Öppet att han ser i en framtid att Tjeckoslovakien skall kunna bli fullvärdig medlem i EG. Självklart måste vi kunna föra den diskussionen också i Sverige. Jag hoppas innerligt att vi är med i EG och välkomnar Polen, Tjeckoslovakien och Ungern som medlemmar och att det inte blir tvärtom. Ingvar Carlsson försöker undandra sig ansvaret för den misslyckade barnomsorgspolitiken. Men det går inte att peka på att man har byggt ut barnomsorgen, när vi fortfarande har en kö på över 50 000 barn och när statistiska centralbyrån beräknat behovet av barnomsorg till kanske 100 000 platser. Man undandrar sig ansvaret när man bara pekar på vad man har gjort och inte på de enorma köer och brister som för närvarande finns. Dessutom har regeringen inte gjort vad den kan, och det är det allvarliga. Regeringen har hela tiden hållit tillbaka möjligheten till enskilda initiativ. I det längsta stoppade man föräldrakooperativ — så släppte man fram dem under galgen. I det längsta stoppade man daghem som drivs av de fria kyrkorna — under galgen släpper man fram dem också. Fortfarande säger man nej till svenska kyrkan och personalkooperativ, men möjligen håller man på att tänka om där också. Men tror någon att socialdemokraterna skulle ha tänkt om ifall det inte varit för de långa köerna och den hårda pressen utifrån? Det finns inte någon glädje eller entusiasm bakom detta, ingen tro på att mångfald och valfrihet är bra och att enskilda initiativ är bra. Det är bara köerna som tvingar socialdemokraterna till eftergifter. Till sist, fru talman, måste jag upprepa den fråga jag ställde till Ingvar Carlsson i mitt inledningsanförande om Rune Molins turer i den nya löntagarfondsdebatten. Vi måste få ett besked i dag: Är detta ett socialistiskt solo nummer av Rune Molin eller är det en trumpetstöt som skall dra i gång den nya, stora socialiseringsstriden?

Fru talman! Låt mig återgälda de attacker som bestås centerpartiet från mina s.k. borgerliga kolleger genom att tacka för två saker, alldeles inledningsvis. Jag vill tacka Carl Bildt först för hans sena uppställning kring sänkt matmoms. Det skall han inte ha gjort förgäves. Jag vill också tacka Bengt Westerberg för de frågor han har ställt till regeringen — och jag kan gott instämma i dem — om Rune Molins socialistiska ensamnummer om kollektiv kapitalbildning och annat. Det vore bra med ett svar på den punkten. Balanserande maktkoncentrationer, som är ett gammalt kännetecken på socialdemokratisk näringspolitik, leder inte till ökat inflytande för enskilda individer. Låt mig därefter gå över till de mer nyanserade synpunkter som Bengt Westerberg har framfört. Han talade om trams för en stund sedan när det gällde skattereformen och barnbidragen. Jag har också varit med ganska länge, så Bengt Westerberg behöver inte undervisa mig om att barnbidraget ofta har setts som en del av skattesystemet, Det är inte det jag uttalar mig om. Men jag säger att den skattereform som folkpartiet och socialdemokraterna kommit överens om förutsätter, för att den skall bli fördelningspolitiskt rimlig, att man ökar bidragen i detta sammanhang. Det är en annan sak. Då står inte skattereformen på egna ben. Bengt Westerberg är en självsäker person — en del felstavar ju hans efternamn av det skälet, som man vet. Han talar om, han vet, han docerar. Låt mig i dag ta upp en liten sak som möjligen är gemensam för oss. Jag råkar ha privilegiet — jag tycker det är ett privilegium i dag — att tillhöra Europarådet. Där hör jag en helt annan Europadebatt än här hemma i Sverige. Vi får efter Gorbatjovs besök i Europarådet den 5 juli förra året lyssna till mängder av premiärministrar och statschefer som lägger fram sin bild av Europa. Men det är ingen som enbart håller sig till EG. Här i Sverige är det dock som om EG var Europa. Det är självklart att vi skall ha en öppenhet mot EG. Det är därför vi förhandlar med EG och inte med någon annan just nu. Men det är nästan omöjligt att få genomslag för den attityden i svensk debatt. Är man inte för medlemskap i EG, då är man emot hela Europa! Om någon kunde hjälpa till att räta upp denna sneda debattsituation i Sverige vore det bra. Den finns inte i Europa, den finns här. Vi har kommit överens i Sveriges riksdag om vad vi skall koncentrera oss på, säger EFTA-ordförandenationens statsminister och tillägger vädjande: Kan vi då inte koncentrera oss på det! Jag förstår att Ingvar Carlsson gärna vill ha litet mer koncentration när han skall åka till Göteborg. Men det kan man inte här. Det är omöjligt. Just när vi skall förhandla sätter man i gång, av partipolitiska skäl, att lyfta fram den fråga som ligger på andra sidan om detta förväntade EES-avtal. Vad spelar det för roll om vi har uppgörelser mellan partierna, ifall de om tolkas hur som helst? Innebörden var att vi skulle koncentrera oss på ett EES-avtal. Sedan tar vi gärna en öppen debatt om fortsättningen. Men det finns ytterligare en viktig sak, som väl ingen i dag känner svaret på: Om någonting är säkert är det att EGs framtid är osäker. Den ena statschefen talar om konfederation, den andra om Europas förenta stater, den tredje om politisk union, och ingen definierar vad han menar. Just i det osäkra ögonblicket, när diskussionen är som mest positivt öppen, då krävs att vi skall bli medlemmar i någonting som ingen har definierat hur det kommer att fortsätta. Det är väl i så fall bättre att ägna sig åt att försöka undvika att skapa nya barriärer i Europa. Vi borde försöka få bort tullunionsbarriärerna. Alla som är frihandlare borde egentligen motarbeta alla tullunioner i framtiden. Vi borde arbeta för att få bort alla säkerhetspolitiska barriärer och alla militärallianser. Självklart skall vi arbeta i den riktningen. När Carl Bildt anklagar oss för att driva vår linje vill jag säga: Titta i vår partimotion från januari. Har vi i den sagt nej till medlemskap? Icke! Vi håller oss till de överenskommelser som vi träffar, till skillnad från en del andra.

Fru talman! Först något om Europapolitiken. Jag vill å det kraftigaste ge Olof Johansson eldunderstöd när det gäller uppfattningen om vad Europa är för någonting och att EG, till skillnad från vad det ofta framstår som i debatten, bara är en del av Europa. Jag tror, även om de inte sade någonting om det, att jag kanske fick medhåll från både Olof Johansson och Werner i frågan om en alleuropeisk samarbetskonferens. Det tackar jag i så fall för. Om det inte är så, får ni väl protestera. Vad statsministern sade om de gröna nationalräkenskaperna var alldeles förträffligt, och vi välkomnar det. Vi hoppas att det kommer att hjälpa oss att få en grönare politik i fortsättningen. Problemet är emellertid att detta inte har fått något genomslag på de områden som vi nu skall fatta beslut om, nämligen den ekonomiska politiken och skattepolitiken. Det finns i skattereformen två problem. Det ena är den bristfälliga kopplingen mellan ekonomi och ekologi. Visserligen införs miljöskatter på flera områden, vilket är bra, men eftersom samtidigt flera punktskatter på energi sänks, blir den slutliga styreffekten mycket begränsad. Här hade det, när man ändå gör om hela skattesystemet, funnits en chans att göra vad t.ex. Naturskyddsföreningen har efterlyst, nämligen att skapa ett skattesystem för framtiden med en helt annan betoning på miljöoch resursstyrning än vad som finns i det förslag som nu har presenterats. Jag har ändå en förhoppning om att droppen så småningom skall urholka stenen och att det arbete som har påbörjats i miljöavgiftsutredningen skall få en fortsättning som leder till en grönare skattepolitik. Vår andra huvudinvändning mot skattereformen gäller fördelningsprofilen. Den har kritiserats även från andra partier, och jag tror att det också inom socialdemokraternas egna led finns ett stort missnöje med den. Redan de fördelningspolitiska studier som redovisas i propositionen pekar på bristerna. Man har i dessa studier delat upp hushållen i s.k. deciler, och det finns en tydlig tendens till att de disponibla inkomsterna stiger mest för höginkomsttagarna och minst för låginkomsttagarna. Räknat i kronor blir skillnaden bara ännu större. Visserligen ser det ut som om de allra rikaste skulle bli skattereformens förlorare, men det tillåter jag mig att tvivla på. All erfarenhet säger nämligen att personer i dessa inkomstoch förmögenhetslägen har möjlighet att förändra sitt beteende, sina sparvanor osv. så att de smidigt kan anpassa sig efter de nya förutsättningar som kommer att gälla. Detta är betydligt svårare för personer i små förhållanden, med låga inkomster och en i huvudsak bunden konsumtion. Ett exempel på en sådan grupp är pensionärer med låg ATP. De kommer att förlora på skattereformen. Varför har då socialdemokraterna varit så angelägna om att göra upp med folkpartiet både när det gäller den ekonomiska politiken och när det gäller skattepolitiken? Vi ser här en situation där folkpartiet och socialdemokraterna egentligen har gjort upp om större delen av politiken. Vad återstår egentligen när man har gjort upp om skattepolitiken och den ekonomiska politiken? Jo, litet småsaker ute i marginalen. Konsekvensen av detta borde kanske bli, och blir kanske, ett kommande samarbete mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Vi var de enda som ville ta ekonomiskt ansvar, säger Ingvar Carlsson. Men då talar han inte sanning. Visst hade det gått att göra upp även på annat håll och få både en ekonomisk politik och en skattereform som finanspolitiskt sett var minst lika stram som de förslag som nu finns och som dessutom hade haft både en miljöprofil och en fördelningsprofil som jag tror hade varit betydligt mer smaklig.

Fru talman! Det är intressant att höra hur Lars Werner behandlar den förre, och helt nyligen varande, ordföranden i vänsterpartiet kommunisternas verkställande utskott. Han beskrivs nu med de nästan historiska termer som vi vant oss vid från de stora kommunistpartierna i världen som bara en lantbruksdirektör, visserligen inte förvisad till Sibirien men väl till Jämtland. Han existerar inte längre som någon ledande företrädare för partiet. Jag undrar om det inte slant litet för Lars Werner på den punkten. Det var litet för roligt och börjar närma sig verkligheten som den har varit. Jag vill till Carl Bildt säga att han hade fel också när han sade att jag skulle åka till Göteborg i morgon för att träffa bl.a. förbundskansler Vranitzky. Jag åker så snart jag kan när debatten med Carl Bildt är över, alltså i dag. Även på den punkten hade Carl Bildt fel. Carl Bildt har också fel när han säger att jag motsatte mig en debatt i utrikesnämnden. När förslaget kom gick jag omedelbart in och tillstyrkte en debatt. Jag förstår inte vilket rimligt syfte den debatteknik har som Carl Bildt ägnar sig åt. Har inte Carl Bildt några angreppspunkter i sak mot socialdemokratin? Så över till sakfrågan, dvs. neutraliteten. Ja, det sker stora förändringar i Europa — detta också sagt till Bengt Westerberg. De förändringarna är mycket positiva och mycket intressanta. Men vi är ännu inte där att vi kan säga att krigsrisken i Europa är borta och att situationen är stabil. Sovjetunionen är fortfarande en militär supermakt som förvägrar de baltiska republikerna rätten till självständighet. Vi har en instabilitet i vårt eget närområde som gör att Carl Bildt ibland hävdar, eller hans företrädare i försvarskommittén, att vi absolut inte kan börja nedrusta. Är det så alldeles säkert att det i det läget är klokt att skicka ut nya signaler om svensk utrikespolitik? Har Carl Bildt inte ett ögonblick åtminstone funderat över att det kanske inte är så särskilt bra för de baltiska republikernas strävanden att dessa signaler kommer just nu? Den svenska neutralitetspolitiken är i dagens Europa fortfarande en tillgång och inte en belastning. Jag har svårt att förstå att vissa partiledare tar så lättvindigt på denna fråga. Jag har i debatten här i dag ställt några frågor till Carl Bildt. Jag har inte fått svar på en enda, inte heller den om idéprogrammen, trots att jag anser att de är avgörande. Jag skall vid tillfälle återkomma till detta. Jag tycker att det är utomordentligt märkligt att Carl Bildt inte svarar på min fråga om EG. Anser Carl Bildt att vi kan ansöka om medlemskap i EG även om länderna i EG samordnar sin utrikesoch försvarspolitik om det existerar en risk för krig i Europa? Det är i den situationen som jag har uteslutit medlemskap. Jag har pekat på de möjligheter som finns till ett medlemskap, och då anser Carl Bildt att dörren är stängd. Det måste rimligen innebära att han anser att vi under de förutsättningar jag här angav kan ansöka om medlemskap. Om det är fallet har vi en allvarlig debatt om den svenska utrikespolitiken framför oss. Det kan jag försäkra Carl Bildt. Det måste skapas klarhet på denna punkt. Rune Molin har startat en debatt om den ekonomiska demokratin och hur vi samtidigt skall kunna upprätthålla höga vinster och öka investeringarna utan att det leder till fördelningspolitiska påfrestningar och ohanterliga avtalsrörelser. Den diskussionen är viktig, och den måste föras. Vi socialdemokrater har sagt att löntagarfonder var steget. Det gäller fortfarande, och det gäller för hela regeringens del. Men självfallet får inte detta innebära att vi avstår från att diskutera den ekonomiska demokratin. Sedan, fru talman, vill jag ta upp något som har skymtat i dagens debatt men som framför allt förs fram på andra vägar i det svenska samhället och också utanför vårt land, men av svenska intressen. Det finns de som med anledning av den senaste tidens händelser i Europa har sagt: Det är egentligen i Sverige som i Östeuropa. Vi borde också ha vår revolution. Man säger att vi i Sverige har en ofrihet, liksom i Östeuropa och en ekonomisk situation som den i Östeuropa. Jag har funderat om man över huvud taget skall ta upp en sådan grotesk debatt. Men här har en professor Åslund i Sveriges största dagstidning fört fram sådana synpunkter. Den förre statssekreteraren i finansdepartementet Sten Westerberg har framfört åsikten att svensk ekonomi ser ut som den i Östeuropa. Det är oerhört oförsiktigt av honom. Om Sverige någon gång har varit i närheten av situationen i Östeuropa, ekonomiskt sett, var det år 1982 då denne Sten Westerberg själv under sex år var med och bar ett ansvar. Det fanns ett galopperande budgetunderskott och vi höll på att bli en andra rangens industrination, eftersom svenska industriföretag dramatiskt hade minskat sina investeringar. Svensk ekonomi över huvud taget präglades av pessimism och uppgivenhet. Sten Westerberg är nog en av de sista som skall göra jämförelser mellan svensk ekonomi och Östeuropas. Företagarförbundet skickar i dessa dagar ut en skrift på 66 sidor i de östeuropeiska staterna i vilken man varnar för Sverige. Den innehåller, enligt min uppfattning, förtal av Sverige. Carl Bildt beskriver gång på gång Sverige som en randstat och talar om ofrihet och elände. Den värderade moderatledaren nedvärderar sitt eget land. Också i dag har han beskrivit det som att Sverige utvecklas mycket dåligt jämfört med andra länder. Till alla dessa vill jag säga: Åk ut i det svenska försommarlandskapet. Se er omkring! Ni kommer att upptäcka att Sverige i hög grad är en politisk demokrati, en vital politisk demokrati, och ett land där människor faktiskt har det ganska bra. Det är ett land som de svenska medborgarna också är stolta över. FN har nyligen genomfört en undersökning om ekonomi och socialt välstånd som visar att Sverige i själva verket kommer på andra plats i världen. Jag tror att FN och dess undersökningar är mer att lita på än Carl Bildts svepande omdömen. Jag läste häromdagen en artikel i Dagens Nyheter av Ana Maria Narti. Hon skriver: ”Denna växande förvåning nådde höjdpunkten när en professor skrev en debattartikel inspirerad av samma parallell”, dvs. den mellan Östeuropa och Sverige. ”Jag tror att många andra östeuropéer reagerade starkt inför Anders Åslunds beskrivning av den svenska mardrömmen. Våra flyktingögon ser dessa rader nästan som en förolämpning. Den svenska mardrömmen — vad är nu detta? Hur skulle Europa ha sett ut i dag utan den hjälp som de mänskliga rättigheternas försvarare fick just från och i Sverige?” Hon fortsätter sedan: ”Flyktingarna har ett särskilt sätt att mäta verkligheten kring sig: de kan i praktiken jämföra sina liv med sina vänners liv på andra ställen, de lever ju utspridda över hela världen.

Fru talman! Jag tycker att det är dålig stil av statsministern att attackera personer som inte kan försvara sig. Jag vet att såväl Anders Åslund som Sten Westerberg mer än gärna vill ta den debatten. Jag ser fram emot den debatten. Känslan av att det behövs en perestrojka även i Sverige, att vi inte riktigt har förstått signalerna från omvärlden, att det måste förändras, brytas upp, avmonopoliseras, avregleras, avpolitiseras också i Sverige, är inte begränsad till Anders Åslund och Sten Westerberg. Statsministern har rätt: Känslan är ganska vitt spridd i det svenska samhället. Gå och ta debatten! Det friskar upp. Men vinna den med gammal socialdemokratisk politik, det kommer ni inte att göra. Jag medger att jag hade fel när det gäller statsministerns flygtider. Det är alldeles uppenbart. Men det hindrar inte att när statsministern kommer ner till Göteborg, förväntar jag mig att han där kritiserar Österrikes förbundskansler och Österrikes utrikesminister med samma skärpa som han här karskt kritiserar Bengt Westerberg och mig. Är det vi som har fel och det är vi som äventyrar den europeiska utveckling så skall statsministern kasta ut Österrike ur EFTA-samarbetet i kväll eller i morgon i Göteborg. Då får vi se om hans kritik bara är tomma tunnor här i riksdagen eller om den har någonting med allvarlig politik att göra. EG-diskussionen handlar i grunden om våra möjligheter till inflytande över vår framtid. Det är en del av det nya Europa som växer fram. Det handlar om huruvida vi skall ha rösträtt i det nya Europa. Man kan tala om alla möjliga mellanstatliga organisationer, men det är EG som är kärnan och motorn i samarbetet. Det är dit direktvalen i Europaparlamentet sker, och det är där som besluten fattas. Vi kan frivilligt välja att endast bli en randstat eller att vara med. Jag noterade med stor tillfredsställelse att Olof Johansson sade att han inte utesluter medlemskap. Det är ett steg framåt. Jag är övertygad om att vi är på väg mot ett ställningstagande som är positivt mot Europa. Det skall vi också bejaka i dag. Jag skall på nästa möte med utrikesnämnden i detalj gå igenom med statsministern villkoren, utrikespolitiskt och försvarspolitiskt, utan att blanda ihop dem på det sätt som statsministern med oförsiktighet — det är oförsiktighet i hanteringen av neutralitetspolitiken — gör när han försöker föra en detaljdebatt om neutralitetspolitiken i riksdagens kammare. Det lämpar sig inte riktigt. Den diskussionen skall föras i utrikesnämnden. Då skall statsministern få de ytterligare besked han vill ha. Vi skall ut i den svenska sommaren, gärna till Kramfors och Kristinehamn för att se den verklighet — den är inte alltid så fin — som finns där. Vi skall gärna ta del av de köer barnfamiljerna står i. Fru talman! Jag vill avsluta med att önska alla en glad sommar, inte minst min egen riksdagsgrupp. Det är av den enkla anledningen att jag skall ta planet —- icke till Göteborg, tyvärr, jag är inte bjuden — till Strasbourg och Europaparlamentet för diskussioner om EFTA-samarbetet. Glad sommar önskar jag alla i kammaren!

Fru talman! Diskussionen mellan Olof Johansson och mig om en skattereform som står på egna ben är litet märklig. Jag tillät mig att påpeka att jag tycker inte att det finns någon principiell skillnad mellan att säga att en skattereform som bl.a. bygger på sänkt matmoms och en skattereform som bygger på ökade barnbidrag är så stor att man i det ena fallet kan säga att den står på egna ben och i det andra fallet inte. Det är ganska naturligt — vilket Olof Johansson i sitt senaste inlägg instämde i — att se barnbidragen som en del av skattesystemet. Vi kommer aldrig att få en total säkerhet om hur det framtida Europa kommer att se ut. Europa ändras kontinuerligt. Det är en dynamisk process, och det kommer att vara så under 90-talet och framöver. Den som sitter här hemma och säger att han måste veta, måste få visshet och dessförinnan inte har fatta några beslut, har i praktiken rest avgörande hinder mot att någonsin ta ställning. Självfallet skall vi avvakta några år för att se om de utvecklingstendenser som för närvarande kan ses i Europa kommer att fortsätta. Gör de det — det hoppas vi alla — menar jag att möjligheter har öppnats för Sverige att söka medlemskap i EG. Det kommer att ge oss ett inflytande som vi aldrig kan få enbart genom ett samarbetsavtal. En hel del frågor har blivit belysta, en del rent av besvarade, under debatten i dag. Men frågan om Lars Werner fortfarande är kommunist eller inte kommer tydligen att förbli obesvarad under hela debatten. Claes Roxbergh sade att nu när folkpartiet och socialdemokraterna har gjort upp skatter och ekonomi, är det bara några småsaker att göra upp om och sedan går det att bilda en regering. Tillåt mig att säga att sådana saker som miljö och energi inte är så otroligt små att alla hinder har klarats ut. Men det är kanske så Roxbergh ser det. Det går bra för Rune Molin att ägna sig åt solonummer när regeringen och socialdemokraterna inte står bakom. Vad kommer statsministern att göra för att stoppa Rune Molin? Det är allvarligt när en industriminister går ut och direkt utmanar löften som statsministern tidigare har givit. I likhet med statsministern tycker jag att det har förekommit överdrifter om Sverige i den politiska debatten. Jag vill inte nämna några namn, och jag tycker inte att det är självklart att de namn som statsministern har nämnt i sammanhanget bör nämnas. Men dessa överdrifter förekommer. Jag har själv råkat ut för dem på möten och har haft anledning att polemisera mot sådana. Att man inte tycker att allt är fel i Sverige innebär inte att man tycker att allt är bra. Fru talman! Vi politiker kan bestämma om mycket. Vi påverkar människors liv på olika sätt. Men det är ganska skönt att veta att allt behöver inte vi besluta om. En del saker ordnar andra. Sommaren som väntar nu fixar Ida, Emils lillasyster, åt oss. Hon gör så roliga ställen där barna kan springa omkring. Då blir barnen fulla med sommar och benen blir fulla med spring. Det tycker jag känns härligt en dag som denna.

Fru talman! Skattereformen innebär tyvärr behov av ökad rundgång. Så har de kontraktsslutande parterna själva formulerat sitt förslag. Jag förstår att en viss osäkerhet insmyger sig, i varje fall om man läser betänkandet, som har kommit nu. I majoritetstexten talar folkpartister och socialdemokrater för en mervärdeskattehöjning, på s. 49. På s. 113 har folkpartiet en reservation där man hävdar att det i första hand är momsen som bör sänkas. Det kommer efteråt, får man anta. När det gäller EG-frågan vill jag göra en liten notering till det Carl Bildt sade. Jag tycker att det är viktigt med inflytande, men det är också viktigt att folket är med. Något som hittills har varit tydligt i EG — saker kan ju bli bättre — är att EG har en helt oacceptabelt svag folklig förankring i EG parlamentet, med ett oacceptabelt lågt valdeltagande på ca 50 90 och helt okända parlamentariker. Det är en följd av den distansdemokrati som det alltid blir när makten centraliseras i en överstatlig organisation och man dessutom överlåter en betydande del av denna makt till en kommission. Jag noterar — det gäller både Bildt och Westerberg — att nu är det inte längre folkomröstning om EG som är receptet, som det var i februari och mars. Då stod den punkten på dagordningen i de s.k. regeringskrisförhandlingarna. Jag har tagit upp några huvudpunkter i mitt huvudanförande och i de efterföljande replikerna. ”Hela Sverige ska leva!” diskuterades mycket i går, men det är lika aktuellt i dag och inför framtiden. Vi behöver ett rättvist skattesystem med sänkt skatt på nödvändig konsumtion och kommunalskatteutjämning. Vi behöver på ett bättre sätt visa att vi uppskattar våra äldre. De som har låg pension bör få en höjd grundpension. Vi behöver ett miljövänligt energisystem baserat på energiråvaror som hör framtiden till. Inte minst behöver vi i de multinationella jättarnas tid stärka de många små och medelstora företagen i vårt land. Slutligen behöver vi ett nära samarbete med hela Europa. Efter statsministerns lyriska beskrivning av det svenska sommarlandska pet vill jag med detta — till skillnad från vad de andra sade, men jag hoppas att de ändå instämmer — önska honom lycka till i Göteborg. Jag vill också önska riksdagens ledamöter en trevlig sommar.

Fru talman! Till Bengt Westerberg: Jag har försökt att uttrycka följande: Den ekonomiska politiken och skattepolitiken bestämmer så mycket av den Övriga politiken att det inte finns så mycket kvar. Det betyder att den ekonomiska politiken och skattepolitiken i huvudsak bestämmer vilken miljöpolitik som kan drivas och vilket resultat på miljöpolitikens område som kommer att uppnås. Det förhåller sig likadant med energiområdet, t.ex. energiskatter. Jag tycker att det är bra att det har tagits initiativ, t.ex. Östersjökonferensen. Det är bra att Ingvar Carlsson säger att miljöfrågan skall genomsyra alla områden. Men det finns ett problem, framför allt när det gäller energifrågan. Utvecklingen under 80-talet har totalt rusat ifrån oss. Vi har fått en konstruktion av energiförsörjningen i det här landet som är helt felaktig och den kommer att skapa stora problem framöver. Vi har inte utnyttjat de möjligheter vi har haft. Jag ser att bostadsministern har gått, men jag har ett exempel som visar hur galet det kan bli. Det finns i Göteborg ett hus, i Järnbrott, som har byggts om med hjälp av solvärmeteknik. När det gäller det här huset har man lyckats få ned energiförbrukningen till 87 kWh år och m?. Man har alltså mer än halverat energiförbrukningen. Hur har det gått till? Jo, förutom att man använt traditionella metoder, har man också använt sig av solvärmeteknik. Till vilken kostnad? Jo, en kostnad som ligger under 30 öre/kWh, dvs. en kostnad som ligger långt under kostnaden för att investera i nyproduktion — ändå handlar allting som vi diskuterar i det här landet om nyproduktionen. I Sverige finns 300 000 lägenheter av den här typen som man skulle kunna överföra denna teknik på. Tekniken finns färdig och den fungerar. På det här viset skulle vi i stort sett spara den el som produceras från en halv kärnkraftsreaktor. Använder vi den här tekniken på miljonprogrammet skulle spareffekten motsvara elproduktionen från två kärnkraftsreaktorer! Det här är bara ett exempel taget från ett litet, litet område på att vi har tekniska förutsättningar, vi har tekniken och vi vet hur vi skall göra, men vi gör det inte. Varför blir det på det här viset? Det måste bli en ändring. Till sist: Glad sommar!

Fru talman! Den som jämför svensk socialdemokrati med öststatskommunism kommer jag att bemöta i varje tänkbart sammanhang. Den rätten förbehåller jag mig. Det är en så oriktig och en så oerhörd anklagelse att den kommer jag icke att låta stå oemotsagd. ”Friskhet” kallade Carl Bildt den debatten, för mig är den ganska unken. Den behöver vädras ut varhelst den finns. Det var sorgligt att Carl Bildt ställde sig bakom den typen av debattinlägg, inte bara rätten att de skulle få framföras utan som jag uppfattade det i sak. Men jag får återkomma till den diskussionen i annat sammanhang. Uppmaningen ”Stoppa Rune Molin!” säger mer om mentaliteten i folkpartiet. Behovet av liberalism är någonting annat. Jag vill uppmana Bengt Westerberg att läsa vad Rune Molin har sagt. Då tror jag att det blir lättare att föra en dialog. Lars Werner menade att vi socialdemokrater skulle samspela med vänsterpartiet kommunisterna. Jag har tidigare sagt att vi gärna skall göra det, men då får inte vpk vara på åskådarplats, utan då måste man vara inne på planen. Jag tänker inte spela upp bollen på läktaren. Vi socialdemokrater har vissa bestämda mål för vårt spel, men vi vet att vi inte har egen majoritet. Vi är därför realister och vill söka ett samarbete i denna kammare för att kunna komma fram till vettiga lösningar och ta ansvar för vårt land och vår demokrati. Det har varit osedvanligt svårt det här året. Det har varit påfrestande för många av oss. Jag tror dock att svenska folket håller oss räkning för att det ändå har lyckats i viktiga frågor på den ekonomiska politikens område. Det gäller även skattepolitiken, energipolitiken och Europapolitiken, som har präglat den här debatten. Det är min förhoppning att det sommaruppehåll som riksdagsledamöterna nu välförtjänt får inte bara skall leda till vila utan även till kreativt tänkande, som gör att när vi träffas här i höst igen skall det finnas intellektuella förutsättningar och goda idéer så att vi kan möta de problem som vi tillsammans kommer att ställas inför. Med detta önskar även jag riksdagsledamöterna en trevlig sommar.

Fru talman! Den inledande partiledaromgången har inneburit en allmänpolitisk rundmålning, någon kanske skulle kalla den för en holmgång. Vi som företräder våra partier i finansutskottet kan därmed fördjupa oss i aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. Jag ber också att särskilt få hälsa finansministern välkommen till kammaren. Senast när det var dags för finansdebatt hade han ju annat att göra. Av tradition har den ekonomisk-politiska analysen i Sverige varit inriktad på reala förhållanden. Storheter som industriproduktion, investeringar, varuexport och sysselsättning har satts i centrum. Den finansiella sidan har däremot varit försummad. När jag för ungefär tio år sedan tog över som ekonomisk talesman för mitt parti, bestämde jag mig för att försöka ge t.ex. kredit och valutapolitiken större utrymme. Till min glädje har jag kunnat konstatera att dessa frågor efter hand har tilldragit sig ökad uppmärksamhet. I centrum för den aktuella debatten står sådana spörsmål som riksbankens ställning och Sveriges förhållande till det Europeiska monetära systemet , frågor som vi moderater har fört in i den politiska debatten. Jag kommer i det följande att ägna en stor del av mitt anförande åt de finansiella spänningar och risker som hotar Sverige. Men först skall jag säga några ord om det ekonomiska läget och utsikterna för framtiden. Stämningsläget just nu är visserligen bättre än vid tiden för regeringskrisen i februari-mars. Men lugnet är bedrägligt. Den kritiska punkt i den ekonomiska utvecklingen som regeringen talade om i finansplanen har passerats utan att något har uträttats för att åstadkomma en vändning till det bättre. Sverige väntas så här i 1990-talets början stå för den svagaste tillväxten i industriländerna, mindre än 196 om året. Vårt grundläggande problem är den alltför snabba kostnadsstegringen och den bedrövliga produktivitetsutvecklingen. Låt mig med anledning av statsministerns tidigare visade stolthet över den ringa öppna arbetslösheten säga att det med nuvarande tillväxttakt innebär att han gläds åt den dåliga produktivitetsökningen. Med den fröjden är det så beskaffat att den inte kan bli särskilt långvarig. Kostnadsutvecklingen medför att vi inte klarar att hålla uppe vår konkurrenskraft, och det kommer också att slå mot sysselsättningen. I januari underkände vi moderater förutsägelsen i finansplanen att lönenivån i år skulle stiga med endast 7,5 90, och vi bedömde en uppgång med ca 9 20 som mera trolig. Tyvärr kan inte nu ens detta väntas räcka till. Som ett tecken härpå får man uppfatta att regeringen har justerat sin prognos upp till 8,5 20. Som en förutsättning för detta anges då att pågående omförhandlingar inte leder till nya påslag och att löneglidningen blir måttlig. Men att skriva in sådana allmänt formulerade villkor i en bedömning av de ekonomiska utsikterna är lika meningslöst som att knyta förväntningar till ett positivt utfall av experimentet med en riksmedlare. Som det nu ser ut får lönestegringen i år antas överskrida 10 och kanske nå 12 96. För 1991 bygger regeringen sina kalkyler på att lönenivån skall stiga med endast 3 20. Detta är inte bara orealistiskt, utan man måste beteckna det som grovt vilseledande. En sådan utveckling strider mot all erfarenhet, enligt vilken den svenska modellen för lönebildning tycks vara förenad med ett slags golv med 6—7 90 årlig lönestegring. Det har t.o.m. LO anfört. Skatteomläggningen kommer inte att nämnvärt påverka lönekraven, eftersom de i och för sig välkomna marginalskattelättnaderna uppvägs av andra skattehöjningar. Att planera för lönehöjningar på 3 20 ett år då priserna väntas stiga mer än dubbelt så mycket måste betecknas som självbedrägeri. Vi moderater instämmer i uttalandet i den reviderade nationalbudgeten som utarbetats inom finansdepartementet, att en löneökning nästa år på ca 8 20 framstår som trolig. Den kunde mycket väl ha väntats bli ännu större, om det inte hade varit för det ras i näringslivets efterfrågan på arbetskraft som nu kan förutses. I kraft av regeringens ekonomiska politik förefaller Sverige lyckas med konststycket — jag skulle vilja säga den smått unika prestationen — att förena västvärldens sämsta tillväxt med den snabbaste inflationen. Trots ett mycket påpassligt byte av beräkningsmetod under våren har prisstegringen t.o.m. april avlästs till hela 6,4 70, vilket innebär en inflationstakt på drygt 10 90 på årsbasis. Konjunkturinstitutet sade sig i går räkna med att inflationen blir inemot 11926 framåt slutet av året. Det betyder att penningvärdesförsämringen går mer än dubbelt så snabbt som i våra viktiga konkurrentländer. Vi är snart uppe i tre gånger den hastighet som förekommer där. Anmärkningsvärt i detta sammanhang, och något av ett nytt förhållande, är att producentpriserna som en följd av konjunkturnedgången utvecklas påfallande långsamt. Den svenska överinflationen, jämfört med andra länder, är nästan helt politiskt betingad. Det är långt ifrån slut än. Konsumentprisindex för maj, som redovisas om några dagar, väntas stiga med nära en procentenhet, bl.a. som följd av höjda tobaksoch dryckesskatter. Vi står även inför en höjning av momsen vid halvårsskiftet, som ytterligare kommer att driva på den politiskt beslutade prisstegringen. Fru talman! Den viktigaste orsaken till den dåliga tillväxten och till den avvikande kostnadsoch prisutvecklingen i Sverige är och förblir den förda högskattepolitiken. Här ligger tyngdpunkten i den moderata kritiken av skatteomläggningen. Värdet av sänkta marginalskatter förspills genom höjningar av andra skatter. Hithörande problem skall diskuteras mera utförligt i morgon. Det hör dock utan tvivel till dagens debatt att slå fast att det från ekonomisk-politisk synpunkt är fullständigt obegripligt att momsen också skall höjas innan den skall breddas. För det genomsnittliga hushållet betyder det en skatteökning med nära 2 000 kr., vilket inte kan undgå att ge ytterligare näring åt kravet på lönekompensation. Det obegripliga ligger i att åtgärden sätts in när konjunkturavmattningen redan är fullt märkbar och när den privata konsumtionsökningen är mycket beskedlig. För regeringspartiet kan ställningstagandet betecknas som ett tämligen naturligt utslag av en ideologiskt betingad förkärlek för högskattepolitik. Men hur har folkpartiet kunnat ansluta sig till denna linje? Hur kan ni medverka till att ytterligare öka den överbeskattning som redan beräknas ge ett överskott på över 50 miljarder kronor i de offentliga finanserna? Hur kan ni höja momsen samtidigt som ni pekar ut att denna skatt är den som det är mest angeläget att sänka? Moderata samlingspartiet har i många år krävt att ökad vikt skall läggas vid kampen mot inflationen. Vi borde väl alla vid det här laget ha lärt oss att prisstegring inte motverkas med skattehöjningar. Tvärtom måste den för landets konkurrenskraft förödande kostnadsutvecklingen hållas i schack genom att vi politiker skapar förutsättningar för bevarad och helst förbättrad köpkraft inom ramen för måttliga bruttoinkomstökningar. Jag tänker då inte på statlig inblandning i lönebildningen med hjälp av inkomstpolitik. Det är med hjälp av skattelättnader och avregleringar som vi kan nå ner till våra konkurrentländers inflationstakt. Utrymme för minskat skattetryck måste åstadkommas genom besparingar på budgetens utgiftssida. I övrigt gäller det att behandla inflationen efter vad den är, nämligen ett monetärt fenomen. Det handlar om pengar. Stabiliseringspolitiken blir då en uppgift främst för penningpolitiken. På detta område har det redan skett en förskjutning bort från regleringar till ökad användning av marknadskonforma instrument, främst räntevapnet. Med de stora obalanser som råder i svensk ekonomi måste vi tyvärr räkna med ett högt ränteläge även i fortsättningen. Till detta bidrar den oroväckande utvecklingen av bytesbalansen. Man kan säga att underskottet växer med ett par tiotal miljarder kronor i taget. Förra året blev det drygt 30 miljarder, för i år förutses drygt 50 miljarder och inför 1991 är prognosen över 90 miljarder kronor. Vår bedömning i januari att även de stora underskottssiffror som regeringen då redovisade var orealistiskt optimistiska har verkligen besannats av utvecklingen. Växande bytesunderskott är som bekant detsamma som att sparandet försämras. Som jag nyss nämnt, gäller inte detta den offentliga sektorn. Men den överbeskattning som använts för att där skapa ett sparandeöverskott har sedan åtskilliga år tillbaka drivit ned hushållssparandet under noll. Den kraftigaste försvagningen sker dock just nu i företagssparandet. Det bör då observeras att problemet inte främst återfinns på den reala sidan. Visserligen minskar utrikeshandelns netto till följd av förlorade marknadsandelar både utomlands och här hemma, men handelsbalansen uppvisar ändå fortfarande överskott. Nej, det är den finansiella sidan som spökar. Framför allt växer posten räntebetalningar till utlandet, vilket inte bara — och inte ens i första hand — är en konsekvens av ackumulerade bytesunderskott. Än mer besvärande är den bristande viljan att placera sparmedel och att investera i Sverige. Vid sidan av den negativa bytesbalansen sker ett omfattande utflöde av kapital som betalning vid köp av aktier, fastigheter och företag utomlands. Ökat internationellt utbyte är naturligtvis en positiv följd av valutaregleringens avskaffande. Vad som gör situationen så bekymmersam är att det inte förekommer något flöde av placeringskapital från utlandet hit till Sverige. Vi måste därför till bytesunderskottet lägga ett belopp på upp emot 100 miljarder kronor för att få fram underskottet i vad som kan kallas den underliggande balansen, engelskans ”basic balance”. För att kapitalbalansen skall gå ihop krävs det därmed en svensk nettoupplåning utomlands på i år ca 150 miljarder kronor — ett belopp som med aktuella tendenser är på stark tillväxt. Även om det numera är tillåtet att sälja obligationer till valutautlänningar, blir upplåningen med nödvändighet mest av kortfristig natur. Då skall vi minnas att stocken av redan upptagna kortfristiga s.k. valutakorglån överstiger 200 miljarder kronor. Ett snabbt stigande upplåningsbehov ställer givetvis krav på en successivt växande räntemarginal mot omvärlden, så att vi kan locka till oss det kortfristiga, flyktiga kapital som söker snabbast och högsta möjliga förändring. Sverige drivs med andra ord allt längre in i en situation, som står i strid med den gyllene regeln för all bankverksamhet — att inte finansiera långsiktiga åtaganden med korta lån. Många som sysslar med finansiella frågor har fått lära sig den läxan på ett mycket obehagligt sätt. I den reviderade finansplanen förbigår regeringen med tystnad de växande finansiella obalanser som ligger inbyggda i den nuvarande utvecklingen. Ingen ekonomisk-politisk strategi redovisad som trovärdig kan visa hur den allt tydligare målkonflikten mellan fast växelkurs och full sysselsättning skall kunna lösas. Än mindre presenteras några konkreta åtgärder. Tydligen har finansministern väntat på den utredning om kapitalavkastningens roll i bytesbalansen som skulle komma i slutet av maj och som han förmodligen hoppats skulle definiera bort problemet åt honom. Men när nu utredningens betänkande sedan någon vecka föreligger, kan det konstateras att utredningen svarat för en mycket bra analys, som sträcker sig långt utöver det statistiska finsnickeriet. Det framgår där att om utomlands återinvesterade vinstmedel räknas in i bytesbalansen, uppstår en lika stor minuspost i kapitalbalansen som måste finansieras. Det går alltså i princip jämnt ut. Dessutom kan det noteras att bytesunderskottet i trängre mening inte reduceras med mycket mer än 10 miljarder kronor och att det under alla omständigheter är den snabba ökningstakten som är så hotfull. Utredningen konstaterar att när nu de internationella betalningsströmmarna har avreglerats, har det också blivit lättare att hantera underskott i bytesbalansen. Men den vänder sig med rätta mot talet om att bytesunderskott är ofarliga, så länge de härrör från den enskilda sektorn. Tankegången är då att eftersom sådana underskott sammanhänger med frivillig upplåning utomlands, kan avkastningen på de gjorda investeringarna förväntas överstiga räntekostnaderna. Men här, vilket utredningen påpekar, måste man också ta hänsyn till den snedvridning som skattesystemet skapar. Sverige har extremt stora skattekilar vad gäller kapitalkostnader för investeringar. Omläggningen nästa år hjälper endast till mindre del upp situationen. Därmed får man räkna med att det kapitalutflöde som nu pågår inte är en tillfällig portföljanpassning sedan man har släppt på kontrollen. Utredningen drar slutsatsen att avregleringen av valutaoch kapitalmarknaderna för att inte verka destabiliserande kräver en harmonisering till omvärlden av bl.a. skattelagstiftningen — en ståndpunkt som jag förfäktat många gånger i denna kammare. Får jag fråga finansministern: Avser regeringen att ta fasta på utredningens rekommendationer att närmare studera vad skillnaderna i regelsystem mellan Sverige och omvärlden kan betyda och hur man skall komma till rätta med dem? Denna just nu så påträngande fråga kan också, fru talman, i all enkelhet formuleras på följande sätt: Hur skall det åter kunna bli intressant för såväl svenskar som utlänningar att investera och verka i vårt land? Att det här inte rör sig om något skenproblem, som kan hänföras till giriga kapitalisters samhällsfientliga beteende, framgår därav att numera även löntagarfonderna — de där samhällsnyttiga inrättningarna som inte skulle flytta sina pengar till Liechtenstein — på alla sätt försöker komma åt att köpa utländska aktier. Litet lättsinnigt kan man kanske kommentera detta med att om de ändå skall socialisera, så kan de gärna få sprida sin verksamhet på all världens företag, så att skadeverkningarna här hemma inte behöver bli så stora. Men bäst är naturligtvis att i enlighet med den borgerliga avvecklingsplanen avskaffa löntagarfonderna snarast möjligt. Den harmonisering med omvärlden som kommer att krävas gäller till att börja med skattetrycket i allmänhet och kapitalbeskattningen i synnerhet. I dessa båda avseenden ligger Sverige i internationell särklass. Att ta ut 30 Zo i källskatt på kapitalinkomster lär inget annat land försöka sig på. Likaledes blir det förödande för viljan att satsa i Sverige, om 30 96 skatt skall tas ut på kapitalvinster, som till råga på allt endast kan vara ett uttryck för fortskridande inflation. Skatteomläggningens båda konstruktörer Erik Åsbrink och Anne Wibble har redan börjat darra på manschetten och tala om att den kommande kapitalbeskattningen kanske blir alltför hård och kan behöva reduceras. Min fråga till Anne Wibble blir återigen: Vad skall det tjäna till att kraftigt höja skatten, i detta fall på kapital, om man är medveten om att den i själva verket behöver sänkas? Och till Allan Larsson vill jag rikta den fråga som jag tidigare plågat andra socialdemokrater och folkpartister med här i kammaren: Är han inte som finansminister orolig för att höjda kapitalskatter skall ytterligare driva på det redan pågående utflödet av placeringskapital från Sverige? Vad planeras det för motåtgärder? Blir det t.ex. en ordentlig lindring av förmögenhetsoch arvsskatterna, vilket i någon mån skulle kunna verka dämpande på vad som nu måste kallas en kapitalflykt? Fru talman! Vid sidan av en sanerad offentlig verksamhet och sänkt skattetryck är avreglering något som verkligen behövs för att få Sveriges ekonomi på rätt kurs igen. I detta sammanhang är det naturligt att peka på hindren för utlänningars förvärv och etablering av företag och fast egendom i Sverige. Den nuvarande situationen, där svenskar kan handla fritt nere på kontinenten men utlänningar i princip är utestängda från vårt land, kan inte gärna bestå länge till. Men vi skall komma ihåg, och jag tror det är viktigt att framhålla det, att den här olikheten i regelsystemet drabbar oss svenskar mer än omvärlden. Följden blir ju att vi säger nej till utlänningars långsiktiga placeringskapital och därmed blir hänvisade till en mer lättflyktig kortfristig upplåning. Frågan är bara hur kravet på reciprocitet i förvärvslagstiftningen rimmar med industriminister Molins tal om nationellt kapital och vikten av att slå vakt om riksklenoder som Volvo. Harmoniseringen av skatteoch förvärvslagstiftningen sammanhänger naturligtvis i hög grad med våra relationer till EG. Finansministern har nyligen sällat sig till dem som menar att vi bör vänta till efter uppnåendet av ett EES avtal med att tala om vad som skall ske i fortsättningen. Varför det? Det naturliga är ju att man gör klart för sig var slutmålet ligger, även om man delar upp vägen dit i etapper. Och framför allt: Genom att på det här viset slå vakt om ovissheten beträffande formerna för Sveriges medverkan i det europeiska integrationsarbetet avskräcker Allan Larsson ytterligare från framtidssatsningar i vårt land. En annan osäkerhetsfaktor som får samma effekt är energipolitiken. Industriförbundet har nyligen visat vilka stora påfrestningar på folkhushållet som en förtida avveckling av kärnkraften skulle föra med sig. Allan Larssons föregångare som finansminister bekände sig något oväntat till tesen att svårigheterna inte var större än att de kunde bemästras. Egendomligt nog ingår inte finansministern i det de fyras gäng som skall svara för den socialdemokratiska kärnkraftskompromissen. Det kan därför finnas skäl att nu fråga Allan Larsson hur han ser på kärnkraftsavvecklingen. Kan det ha varit så att Kjell-Olof Feldt tog så lätt på problemet, därför att han förutsåg att han själv inte skulle behöva hantera det? Anser även Allan Larsson att kärnkraften bör avvecklas först som sist? Vad Sverige ytterligare behöver göra för att hänga med i konkurrensen och utveckla vår välfärd är att bättre underhålla och bygga ut infrastrukturen. Detta begrepp har på senare tid mest kommit att stå för kommunikationsnät av olika slag, och dessa är mycket viktiga. Det visar, om inte annat, Södertäljebrons nedrasande. Men det innefattar naturligtvis också sådant som utbildning och hälsovård. Gemensamt för alla dessa områden är att det inte är ökade offentliga anslag som behövs utan strukturella förändringar, som medger en effektivitetshöjande konkurrens. Institutionella reformåtgärder är också påkallade, om jag nu till slut skall återvänd till det penningpolitiska området. Jag tänker framför allt på de redan nämnda frågorna om riksbankens självständighet och Sveriges EMS-anknytning. Jag hade för några veckor sedan ett intressant meningsutbyte med socialdemokraternas talesman i finansutskottet, Roland Sundgren, angående de återkallade utredningsdirektiven om åtgärder för att stärka riksbankens oberoende. Sedan dess har den offentliga debatten tagit ordentlig fart. Bl.a. har riksbankschefen i en föreläsning vid Göteborgs universitet, som förmodligen var planerad i tron att utredningen då skulle vara tillsatt, analyserat denna fråga och pekat på angelägna förändringar. Påföljande dag höll vice riksbankschefen, också i Göteborg, ett anförande, där han på ett betydligt mera positivt sätt än tidigare behandlade det europeiska valutasamarbetet och Sveriges förhållande till detta. Onekligen fick man intrycket att ett bifall till det sedan länge framförda moderata kravet ryckt åtskilligt närmare. Men finansministern har inte avhörts med saksynpunkter på dessa aktuella frågeställningar. Här ges nu chansen! Anser Allan Larsson att det vore bra att ge riksbanken en mer oberoende ställning? Och finns egentligen möjligheten att avstå från en EMS-anknytning, när vi har sagt att vi eftersträvar så nära relationer till EG som det någonsin är möjligt? Några neutralitetspolitiska hinder kan ju inte gärna föreligga för samarbete på det valutapolitiska området. Fru talman! Kanske har jag väl ofta under mitt anförande riktat konkreta frågor till finansministern. Men det beror på att denne sedan sitt tillträde har hållit en låg profil och nöjt sig med allmänna resonemang och undanglidande svar. Krisfenomenen i Sveriges ekonomi försvinner dock inte bara för att man inte låtsas om dem. Om inte Allan Larsson kan ge klara och i sak positiva besked på de frågor jag ställt, går vi mot en ny förtroendekris för den ekonomiska politiken. Skulle regeringen däremot ansluta sig till de moderata förslag som finns i finansutskottets betänkande, då skulle inflationen avta, kapitalflödet vända och Sverige åter bli ett land att satsa på. Självfallet vidhåller vi alla de moderata reservationer som fogats till betänkandet, men för tids vinnande vid voteringen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 7.